Herr talman! Av den debatt som hittills har hållits framgår det att det råder en bred överensstämmelse om huvuddragen i vår utrikespolitik. Det visar ställningstagandet till de olika sakfrågor som regeringen presenterat i sin deklaration. Det enda undantaget som jag skulle vilja hänvisa till är det inlägg som gjordes av herr Adelsohn. Han vill på något sätt göra gällande att det alldeles entydigt är förtrycket i Östeuropa och uteslutande det som utgör hindret för fred i vår del av världen. För att innehålla någon sanning måste ett sådant påstående nästan vila på en fruktansvärd, outtalad förutsättning: att det skulle bedrivas ett fälttåg för att ändra statsskicken i Östeuropa innan man kan tänka sig att en fredlig utveckling är möjlig. I vart fall är det svårt att kalla en sådan politik för fredspolitik. Jag noterar att det inte har riktats invändningar mot det sakliga innehållet i regeringens utrikespolitik. Jag har erinrat om den kärnvapenfria zonen i Norden, som de flesta partier ställer sig bakom. Vi har aktiverat den debatten på ett helt annat sätt än tidigare. Förslaget om en kärnvapenfri zon diskuteras nu livligare i samtliga nordiska huvudstäder, och den diskussionen kommer att fortsätta genom våra initiativ. Vi har gjort en sondering om en zon fri från slagfältskärnvapen i Europa. Även den frågan diskuteras nu på ett helt annat sätt än vad som skulle ha varit fallet om man bara hade haft Palmekommissionens bok att utgå från tack vare att en regering har velat göra en sondering hos övriga regeringar. Man skall heller inte glömma vilka initiativ vi har tagit i Förenta nationerna. Vi har under hösten i generalförsamlingen tillsammans med Mexico lagt fram ett förslag om en frysning av de två supermakternas kärnvapenarsenaler på nuvarande nivå. Det förslaget antogs med bred majoritet. Moderaterna har talat mot detta förslag, medan övriga partier stött det. Vi har lagt fram förslag om en FN-studie om den roll som militärt utnyttjande av forskning och utveckling spelar för kapprustningen. Förslaget antogs med överväldigande majoritet. Vi väntar att studien snart skall inledas, med svenskt deltagande. Vi har lagt fram förslag om en uppföljning av Palmekommissionens förslag och rekommendationer på nedrustningsområdet. Generalförsamlingen beslöt enhälligt att en sådan uppföljning skall göras. Vi har lagt fram förslag om stärkande av den s.k. B-vapenkonventionens klagomålsprocedur. Det antogs med bred majoritet. Vi har lagt fram förslag om en uppföljning av den s.k. Thorssonstudien om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Också det förslaget antogs. Vi har lagt fram förslag om en minskning av militärbudgetar som enhälligt har antagits. Vi har, för det sjunde, lagt fram förslag om en stärkning av konventionen om särskilt inhumana vapen. Också det förslaget antogs enhälligt. Jag anser alltså att de påståenden som här görs om att vi inte skulle ha fört en aktiv, fast och konsekvent utrikespolitik inriktad på att stärka möjlighe terna till en fredlig utveckling inte är riktiga. Det har rests en del invändningar i själva procedurfrågan när det gäller vår sondering - för det var en sådan det var fråga om — beträffande en zon fri från slagfältskärnvapen i Europa. Men jag vill påpeka att när förslaget den 8 december lades fram för allmänheten presenterades det vid en presskonferens utan att möta några egentliga invändningar — det var inte ett kontroversiellt förslag. Vid denna presskonferens presenterades innehållet praktiskt taget i sin helhet. Att vi inte då offentliggjorde noten hängde samman med att den ännu inte var överlämnad till de stater som skulle vara mottagare. Helst borde presskonferensen ha hållits ett par dagar senare — det kan jag hålla med om. Men det skulle också ha förutsatt att inte någon hade tillställt Dagens Nyheter materialet så att det kunnat publiceras samma dag. Vi gick inte till utrikesnämnden med frågan, och det kan alltid diskuteras. Men vi bedömde att förslaget inte var kontroversiellt och att det därför inte var erforderligt med en behandling i utrikesnämnden. Det nämndes emellertid i utrikesnämnden i min redogörelse den 14 januari, då jag redovisade vad regeringen vidtagit för åtgärder sedan nämndens senaste sammanträde. Inte heller då framfördes någon kritik mot förslaget eller sades något om att nämnden borde ha sammankallats tidigare för att behandla det. Åsikten att ärendet var av sådan betydelse att det borde ha behandlats i utrikesnämnden har kommit fram senare i samband med att Dagens Nyheter valt att publicera ytterligare uppgifter ur sitt rikhaltiga förråd av utrikesdepartementets handlingar. Den väsentliga frågan här måste gälla vad som är själva substansen i förslaget, och jag konstaterar att substansen inte ändras av de förhållanden jag nu har nämnt. Den ändras heller inte av att detta initiativ har en internationell bakgrund — eller en utländsk bakgrund, om man vill använda ett ord som för många är främmande och fult. Det sades emellertid från början att det var Palmekommissionens förslag som utgjorde grunden för detta initiativ och som vi önskade ett ställningstagande till. Så har också de reagerat till vilka vi vänt oss. Vi har inte hemlighållit att detta var ett förslag från Palmekommissionen. Vad som senare har visat sig är att en av kommissionens ledamöter varit i kontakt med statsministern, som är kommissionens ordförande, och att han i sin tur har vidarebefordrat till UD, som hade att arbeta med en sådan här not enligt ett tidigare uppdrag, vad Egon Bahr hade överlämnat. Det ändrar inte sakfrågan. Sakfrågan är allför viktig för att trollas bort i procedurfrågor. Jag vill lämna detta för att ta upp frågan om Arafats besök i Sverige. Herr Ullsten gör sig lustig och menar att jag först skulle ha sagt att Arafat inte borde komma hit och senare sagt att han skulle komma. Vad jag sade vid det första tillfället var att Sverige som stat, att den svenska regeringen inte kan inbjuda Arafat. Men jag har från början framhållit att det står vilken organisation som helst fritt att inbjuda Arafat. Det har också senare skett. Menar herr Ullsten att det är utrikesdepartementet som skall bestämma vem som får inbjudas till Sverige av fria organisationer? När herr Ullsten talar om att Arafat borde hålla sig hemma, kunde det inte sakna sitt intresse att få veta var Arafat enligt herr Ullstens uppfattning har sitt hem. Kritiken mot att vi för en utrikespolitik som inte är förankrad i riksdagen vill jag djupt beklaga. Vi önskar en kontakt med riksdagen. Det är i riksdagen som utrikespolitiken skall bestämmas i sina huvuddrag, och det är av en regering som har riksdagens förtroende som den mer i detalj skall utformas. Jag har försökt att under hösten infinna mig i kammaren vid alla de tillfällen då utrikespolitiska frågor tagits upp. Medarbetarna i utrikesdepartementet har regelbundet infunnit sig till föredragningar i utrikesutskottet. Med detta vill jag hävda att när man säger att vi inte skulle önska en utrikespolitik som har hela sin grund fastlagd i riksdagen är det ett påstående som vi inte vill acceptera och inte har anledning att acceptera.

Herr talman! Jag vill först ta upp frågan om frysningen. Sakläget är ju att Sovjetunionen i dag har ca 250 SS 20-robotar på baser riktade mot Europa. Det är 750 kärnladdningar. Mot dessa vapen står i dag de facto inga motsvarande markrobotvapen på NATO-sidan. Det är denna fundamentala obalans saken faktiskt gäller. Den som först slog larm om detta var socialdemokraten Helmut Schmidt. Det var under socialdemokratiska regeringar i Bonn, London, Köpenhamn och Oslo som NATO:s dubbelbeslut förbereddes och genomfördes. Att i dag kräva frysning innebär en frysning av Sovjets väldiga överlägsenhet och en nedfrysning av förhandlingarna i Gené&ve, för det är en illusion att tro att Sovjet skulle gå med på att minska antalet SS 20-robotar utan motprestationer. Jag själv och vårt parti hoppas på en förhandlingslösning i Genéve, men en sådan ställer krav på bägge sidor. Vi kan inte ställa oss bakom ett krav som spelat en mycket central roll i den sovjetiska propagandan under senare år. Vi tarlätt på vad som sägs om att vi skulle stå ensamma, för den ståndpunkt som vi intar är samma ståndpunkt som intagits av franska, danska, norska, engelska, tyska regeringar — av i princip alla regeringar, herr Lars Werner, som har rätt att fatta sina egna beslut. Betänk detta noga, herr Lars Werner! Jag vill säga till herr Bodström att vår uppfattning delas också av det socialdemokratiska partiet i Västtyskaland — ja, såvitt jag vet, åtminstone ännu så länge t.o.m. av herr Egon Bahr, en för svensk utrikespolitik intressant person. Jag förstår inte varför herr Bodström angriper oss moderater i fråga om Östeuropa. Militärt våld har förekommit i Europa bara två gånger sedan andra världskriget — i Prag 1968 och i Ungern 1956. Nog var det väl rätt för dessa folk att slåss för sin frihet, även om svaret blev ryska tanks på gatorna. Vi talar inte för något fälttåg. Vi talar för ett långsiktigt arbete för att nå långsiktig fred. Herr Bodström är ju ny i det socialdemokratiska gänget, så jag skall påminna honom om vad det alltid stod på plakaten i förstamajtågen förr i världen: ” Alla folks frihet är hela världens fred.” Det var det jag talade om. Skall vi få ha en långsiktig, stabil fred i Europa, då krävs det frihet för alla Europas folk. Där väst drog fram, Lennart Bodström, är folken fria. Portugal, Spanien, Grekland har återerövrats till demokrati och frihet. Östeuropa återstår. Vi skall göra allt för att hjälpa folken där till frihet. Vi har aldrig talat om militärt våld. Låt mig sedan ställa några frågor till herr Bodström vad gäller den inte helt ointressanta Bahr-frågan. Jag vill inte anklaga herr Bodström, för han har inte spelat någon mer framträdande roll i denna fråga, men han har ju en hel hord av tjänstemän som skall kunna hjälpa honom att ge svar på de frågor som jag nu ställer. Var den svenska regeringens förslag ett utrikesärende av större vikt? Borde det i så fall inte ha tagits upp i utrikesnämnden? Var det, eller var det inte ett utrikesärende av stor vikt? Om det inte var det, varför hölls det då en stor presskonferens? Anser utrikesministern att det är lämpligt att utländska politiker skriver utkast till den svenska regeringens diplomatiska not? Chefen för utrikesdepartementets politiska avdelning, herr Eckerberg, gick ju i går in i debatten och sade att han aldrig varit med om detta förut. Tycker herr Bodström själv att detta är någonting som vi skall leva med och som är bra, eller tycker herr Bodström att detta är ett mycket beklagligt undantagsfall? Av herr Eckerbergs inlägg i debatten framkom ju också, som Ola Ullsten sade, att svenska UD de facto hade en not färdigskriven, innan man ens hört talas om samtalen med herr Bahr. Varför användes inte svenska UD:s not utan i stället herr Bahrs utkast med några få försiktiga förändringar? Det var ju ingen brådska, inga problem alls, när herr Bahr ringde. Allt var förberett och klart på svenska UD. Varför användes inte svenska UD:s material? Det är egentligen beklagligt att herr Bodström skall svara för detta, men herr Bodström är ändå statsråd och chef för utrikesdepartementet och har det formella ansvaret för vad som skett och framför allt för att det inte skall upprepas. Jag vill fråga: Har vi nu fått alla papper på bordet? De flesta papper har ju avslöjats genom tidningsartiklar etc. Finns nu hela herr Bahrs skriftväxling och alla papper i det sammanhanget på bordet? Kommer vi att få se alla dessa papper och få ta del av allting, eller kommer man att fortsätta att hemligstämpla? Vi partiledare, som Thorbjörn Fälldin påpekade när vi var i Oslo, fick ju inte ta del av något enda papper från svenska UD på frivillighetens grund. Allt vi får ta del av är ett resultat av vad olika tidningar grävt fram eller vad som publicerats i östtyska partiorgan. Får vi alla papper på bordet, herr Bodström?

Herr talman! Utrikesministern poängterar här att man från den svenska regeringens sida är aktiv när det gäller den nordiska zonen, och det tycker jag är bra. Men hans framställning hade ett drag av att man från de nordiska ländernas sida nu, till skillnad från tidigare, diskuterar de här sakerna. Jag kan tala om för utrikesministern, om han inte redan känner till det, att frågan om en nordisk zon varit föremål för överläggningar vid såväl statsministermöten som utrikesministermöten också under den förra regeringens tid. Men det är, som sagt, bra om ni fortsätter det påbörjade arbetet. Det är svårt i sig, eftersom två av de länder som bör ingå i denna zon tillhör en försvarspakt som vi icke tillhör. Däri ligger en komplikation, inte i fredstid men väl i händelse av krig. Det var en bra lista över åtgärder som utrikesministern föredrog när det gäller insatser i FN. Att vi alls icke har satt de förslagen i fråga beror naturligtvis på att de så väl ligger i linje med den tidigare regeringens signaler och ideér, inte minst med tanke på den andra nedrustningskonferensen. Så till det som har kommit att dominera debatten under senare tid och som har sin grund i den självtillräcklighet som den nuvarande regeringen har visat. Utrikesministern säger här: Vi hade en presskonferens den 8 december, och då publicerades och presenterades praktiskt taget hela förslaget. På den punkten delar jag Ulf Adelsohns uppfattning. Om nu förslaget var av så stor betydelse att det erfordrades en presskonferens, följer rimligen därav att det borde ha presenterats och varit föremål för samråd i utrikesnämnden. Men nu är det ju litet oklart om det rör sig om ett förslag eller om en sondering. Uppfattningarna svänger från anförande till anförande. Om det var en sondering inte ett förslag — som, vilket framgår av utrikesministerns senaste anförande, hade presenterats i sin helhet vid en presskonferens, varför måste man då ha en sådan? I det avseendet delar jag Ola Ullstens uppfattning. Om det nu bara var fråga om en sondering, med noter och krav på officiella svar osv., varför handlade man då frågan på det sätt som skedde? Det faktum att utrikesministern själv svänger från ståndpunkt till ståndpunkt när det gäller frågan om vad det faktiskt rörde sig om gör saken ännu mera egendomlig. Sedan till påståendet att förslaget skulle ha redovisats i utrikesnämnden. Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag tvingas konstatera att där inte förekom någon redovisning av detta förslag. I utrikesnämnden begärde man däremot att nämndens ledamöter skulle få tillgång till noten, men ingenting hände. När det var allmänpolitisk debatt här i riksdagen fann jag anledning att påminna om den här mycket märkliga saken. Jag framhöll då som nu att det är viktigt att se till att information går ut och att denna, om möjligt, förankras när det gäller de viktiga utrikespolitiska områdena. Men ingenting hände. Det var, som tidigare talare här har framhållit, först efter det att den aktuella noten i sin helhet offentliggjorts som utrikesministern skickade ut ett pressmeddelande. Det skedde, tror jag, på fredagen efter Nordiska rådets sammankomst. Då är vi tillbaka vid själva kärnfrågan. Jag tror att man inte bara här i Sverige utan också runt om i världen har fäst en alldeles särskild vikt vid vetskapen att en praktiskt taget samlad nation står bakom de utrikespolitiska ställningstaganden — eller utspel, om man nu vill uttrycka sig på det sättet — som görs. Utrikesministern hänvisar till det faktum att man när det gäller den här idén, det här förslaget, har haft överläggningar med de socialdemokratiska partierna i Norden och fackföreningsrörelsen i Norden, och det är väl bra. Men det är återigen ett uttryck för självtillräcklighet, eftersom oppositionens ledamöter i utrikesnämnden inte får tillgång till detta papper i sakfrågan. Det är närmast en självklarhet att det är en fördel om vi kan få undan slagfältsvapnen från gränsen mellan de två blocken, även om det inte innebär en reduktion av antalet kärnvapen. Med hänsyn till det sätt på vilket frågan skötts föreligger en uppenbar risk för att denna i och för sig goda tanke i viss mån omintetgörs. Möjligheterna att nå en allmän uppslutning kring denna tanke är nu av allt att döma sämre än om man hade haft ett klart och otvetydigt intryck av att förslaget — sonderingen, eller vad det nu är fråga om — från svensk sida är utformat lika självständigt som tidigare.

Herr talman! Utrikesministern konstaterade i inledningen till sitt senaste inlägg att debatten dessförinnan visat att det inte föreligger några stora sakliga skillnader mellan de politiska partierna när det gäller utrikespolitiken. Han föredrog en lista över vad som skulle vara typiska initiativ från den nya socialdemokratiska regeringen. Det var en lista — om jag i hastigheten uppfattade saken rätt — över förslag som i åratal diskuterats av många regeringar, av den parlamentariskt sammansatta nedrustningsdelegationen, FN-delegationer etc. Kanske är listan, Lennart Bodström, i och för sig snarare ett uttryck för att vi kan ena oss i konkreta utrikespolitiska frågor än en förteckning över saker som den handlingskraftiga socialdemokratiska regeringen skulle ha presterat. Men även om vi nu skulle vara överens om både den listan och mycket annat på det utrikespolitiska området, är det ändå inte alldeles likgiltigt, Lennart Bodström, på vilket sätt detta arv förvaltas, på vilket sätt dessa grundläggande värderingar omsätts i praktisk utrikespolitik. När det gäller utrikespolitiken handlar det inte bara om att formulera förslag till kärnvapenfria korridorer, kärnvapenfria zoner etc., utan det handlar också om det sätt på vilket förslagen presenteras och om att vårda sig om relationerna med andra länder. Vad vi nu har bevittnat är ju hur ett förslag, som vi måhända i och för sig, när vi så småningom blir överens om vad det egentligen handlar om, alla kan ställa upp för, riskerar att mista sin trovärdighet just på grund av det sätt på vilket den svenska regeringen har handlagt saken. Jag tror kanske inte att frågan om en kärnvapenfri korridor i Europa i och för sig står och faller med vad den svenska regeringen tar sig för. Men jag tror att Sveriges möjlighet att påverka utvecklingen i den riktningen har skadats av det nästan otroliga sjabbel som har karakteriserat hela denna handläggning. Herr talman! Jag vill ställa ett antal frågor till utrikesministern. Den första frågan är: Vilken av de två uppläggningarna är det som den svenska regeringen ställer sig bakom, när man säger sig ge Palmekommissionens förslag sitt fulla stöd? Är det den uppläggning som innebär att en kärnvapenfri korridor kan etableras redan innan man i förhandlingar blivit överens om en balans vad gäller de konventionella vapnen, eller är det den svenska regeringens mening att sådana förhandlingar — och att man blir överens i förhandlingarna — måste föregå upprättandet av en korridor? Det är en ganska viktig fråga, som det är av intresse för riksdagen att få besked om. Den andra frågan gäller handläggningen. Det är fortfarande — även efter denna debatt — oklart om regeringen faktiskt har ställt sig bakom Palmekommissionens förslag — som i och för sig är mycket oklart formulerat — eller om man bara har gått ut för att pröva vad andra regeringar tycker och avvaktat med att ta ställning själv. Min fråga kvarstår. Om det nu är på det viset att man ville göra en försiktig underhandssondering för att kunna försäkra sig om visst stöd innan man ställer sig bakom förslaget, av vilket rimligt skäl gick man då ut och skapade publicitet kring denna sak? Det var välingenting som tvingade regeringen att göra detta. Intrycket kvarstår, efter det sätt på vilket hela saken behandlades, att man i den svenska regeringen faktiskt tänkte sig att detta skulle vara inte en underhandssondering — för vilket man inte behöver utrikesnämndens godkännande — utan just ett politiskt utspel av den typ som rimligen borde förankras i utrikesnämnden. Det vore också intressant att veta vilket skälet var till att man inte väntade till dess att det västtyska valet var över. Man kunde ju med ganska litet fantasi inse att detta skulle skapa en komplikation i våra relationer till Västtyskland, även om det kanske inte har så stor betydelse i själva Västtyskland. Den tredje frågan är den som jag ställde i mitt huvudanförande. Om det var svenska UD:s bedömning att frågan var känslig och att man därför borde konsultera Willy Brandt och Helmut Schmidt, vill jag fråga: På vilket sätt ansågs frågan vara känslig? Var den känslig för Västtyskland och dess regering? Om så var fallet enligt UD:s bedömning, varför underhandsinformerade man då inte representanter för den västtyska regeringen utan i stället ytterligare två representanter för den västtyska oppositionen? Också den frågan tycker jag fortfarande kräver sitt svar. Till sist, herr talman: Lennart Bodström säger att det är viktigt att den svenska utrikespolitiken förankras i riksdagen och utformas här hemma. Men om det nu är så att den svenska regeringen — måhända utan ens en intern diskussion vid någon beredning — gör den s.k. Palmekommissionens förslag till sitt, kan man då säga att politiken har formulerats av Sverige, av dess regering i samförstånd med den svenska oppositionen? Jag tycker inte det.

Herr talman!

Jag vill inte förneka att också tidigare regeringar har varit inne på en del av detta. Det kan ändå vara tillåtet att i all anspråkslöshet påpeka, att när herr Fälldin var statsminister, fattade riksdagen beslut om att vi skulle arbeta för en nordisk kärnvapenfri zon men att beslutet fattades på grundval av en motion som var framlagd av det socialdemokratiska partiet. I fråga om zonalternativet i Europa sägs det här att det måste ha varit en mycket viktig händelse sett ur utrikespolitisk synpunkt, eftersom man sammankallade en presskonferens. I så fall borde väl också utrikesnämnden ha sammankallats. Svårigheten att sammankalla utrikesnämnden i december —- vi gjorde verkligen ett försök — för olika ändamål vittnar om att det praktiskt taget är omöjligt för utrikesnämnden att sammanträda lika ofta som vi håller presskonferenser. Frågan har rests om varför vi gav offentlighet åt zonsonderingen den 8 december, när det nu inte var något formellt förslag. Jag har redan i debatten framhållit att det inte var vår avsikt att ge offentlighet åt frågan den dagen. Vi gjorde det därför att en stor daglig tidning förfogade över uppgifter om att vi hade vänt oss till de olika regeringarna. Det har också i den här diskussionen förekommit ett resonemang om att utrikesdepartementet inte skulle ha arbetat med den här frågan och inte tagit de tillräckliga initiativen. Låt mig då börja med att framhålla att regeringen är ett kollektiv, vi har ingen ministerstyrelse. Regeringen leds av den statsminister som har fått riksdagens förtroende och som kring sig har samlat ett antal ledamöter som tillika är chefer för departement. Men besluten fattas av regeringen i frågor av den typ vi här talar om. Låt mig också erinra om att regeringskansliet är en enhet. Det ligger inte något obehörigt i att man i regeringskansliets ledningsorgan, statsrådsberedningen, sysslar med en fråga som gäller utrikespolitiken. Statsrådsberedningen får syssla med vilka frågor som helst. Det må gälla arbetsmarknadspolitik, skattepolitik eller liknande. Det finns ingen anledning till att någon i ett departement känner sig kränkt över att statsrådsberedningen under statsministerns ledning ägnar sig åt ett visst frågeområde. Regeringskansliet är en enhet, i varje fall nu. Statsrättsligt är den det, liksom regeringen. Det är på detta sätt det fungerar. Det har utvecklats som något misstänkt att det från statsrådsberedningen lämnas synpunkter till utrikesdepartementet. När det gäller händelserna i Hårsfjärden, som herr Werner erinrat om, pågår nu en betydande ryktesspridning liksom det gjorde det under den tid då händelserna utspelade sig i oktober förra året.

Fru talman! I ett avseende innehöll Lennart Bodströms senaste inlägg en fullständig nyhet, nämligen att regeringen skulle ha försökt sammankalla ett möte i utrikesnämnden i december. Jag är ju medlem av denna nämnd, men jag hörde inte ett ord från regeringen om ett sådant sammanträde. Däremot sades det något om ett eventuellt sammanträde i en helt annan fråga, som gällde utvisning av vissa diplomater, men det var i slutet av december och långt efter det att Bahr-affären hade spelats ut i en stor presskonferens och på annat sätt. Själv har jag alltså inte hört ett enda ord om att det tidigare skulle ha kallats till ett sammanträde i utrikesnämnden, men det är möjligt att Thorbjörn Fälldin eller Ola Ullsten känner till saken. Det vore intressant att få veta hur det ligger till. Jag tycker synd om Lennart Bodström. Han gör så gott han kan för att försvara denna förfärliga sak, där han faktiskt själv är oskyldig — det vill jag gärna ha sagt. Men Lennart Bodström är nu utrikesminister och tvingas därför svara på saker som sorterar under hans fögderi i regeringen. Den omtalade noten var alltså hemlig, och det är ju unikt att svenska nedrustningsförslag är hemliga. Varför var den då hemlig? Det finns en hel stab tjänstemän på UD som kan hjälpa till att hitta på ett fyndigt svar på det. Det förhåller sig väl ändå inte så att Egon Bahr bestämde det? I hans brev stod det ju att noten skulle vara hemlig, något som alltså är helt unikt för svenska förhållanden. Det är verkligen fantastiskt om det var Egon Bahr som bestämde detta. Är det möjligt att en västtysk oppositionspolitiker får bestämma om en svensk hemligstämpel för att förhindra att svensk politik blir känd för vårt lands oppositionspolitiker? Det tycks faktiskt vara fallet. Varken Thorbjörn Fälldin, Ola Ullsten eller jag själv har fått veta vad Egon Bahr har dikterat och vad den svenska regeringen har underhandlat med västtyska oppositionspolitiker om, och då inte bara Egon Bahr utan också Helmut Schmidt och Willy Brandt. Detta är alltså den socialdemokratiska regeringens sätt att handlägga svensk utrikespolitik. Det var när en östtysk tidning publicerade en artikel i den här frågan som vi fick veta vad en västtysk oppositionspolitiker ville hemlighålla för oss. Det är så det har gått till, Lennart Bodström. Jag beklagar Lennart Bodström, som fått överta detta arv. Jag tror att vi nu rätt väl vet hur det hela har gått till. Palmekommissionen lade fram sitt förslag, och en ledamot blev regeringschef. Det var lämpligt att dokumentet lades fram som ett regeringsförslag. Olof Palme gav order till UD, varpå Egon Bahr skrev till Olof Palme och hörde sig för om förslaget kunde användas i den västtyska förbundsdagen. UD uppfattade uppdraget som en order direkt från statsministern att använda den handling som kom från statsministerns kansli. Därför använde man inte den skrivelse, som herr Eckerberg sade, som redan låg färdig hos UD. I stället blev det alltså det förslag som kom från den västtyske oppositionspolitikern. Den svenska regeringen går därefter ut med förslaget utan att informera oss Övriga partiledare och utan att kalla till ett sammanträde i utrikesnämnden. Jag kan i och för sig bara tala för Carl Bildt och mig själv, men i varje fall vi har inte hört talas om något sådant sammanträde. Så följer då vår förfrågan i utrikesnämnden i januari, men inte ens vid det tillfället fick vi, som Thorbjörn Fälldin sade, några handlingar. Inte heller hade vi fått ta del av dem, om de inte hade publicerats i en östtysk tidning. Den svenska regeringen erkänner inte att den har gjort något fel. Olof Palme har nu visserligen visat ilska över att vi inte blev informerade, men det är också det enda erkännande vi fått. Det är en ilska som vi inte såg ett spår av, Lennart Bodström, när vi träffades på utrikesnämnden. Den är en ren efterhandskonstruktion. Nu är ju inte att erkänna fel Olof Palmes största tillgång här i livet. Men det hade kanske inte varit så dumt, om han i den här affären hade beklagat att regeringen gjort sig skyldig till ett allvarligt misstag, i stället för att framhärda i att den skött detta på ett om icke föredömligt, så i varje fall oklanderligt sätt. Lennart Bodström kan av förklarliga skäl inte svara på de frågor vi ställer: Får vi alla papper på bordet? Varför använde ni inte det svenska UD:s färdigbehandlade not utan tog i stället nästan ordagrant herr Bahrs skrivna not? Varför fick inte vi ledamöter av utrikesnämnden reda på att ni försökte sammankalla oss? Låt mig, eftersom herr Bodström har den oskattbara tillgången att få obegränsad rätt att gå upp i talarstolen — för min del är detta en slutreplik —, avsluta med följande konstaterande: Frågan om en kärnvapenfri zon i Europa är en viktig och en god tanke, och den borde därför ha handlagts på ett sätt som vi här hemma hade kunnat enats om. Det hade gagnat Sverige. Nu har regeringen agerat på ett sådant sätt att det har skadat tilltron till självständigheten i vår utrikespolitik. Det är allvarligt, särskilt i en neutral nation. Det har också skadat tanken på en kärnvapenfri zon i Europa. Ert agerande har också inneburit att ni åsidosatt "klart etablerade regler för samråd mellan regering och opposition i viktiga utrikespolitiska ärenden. Det är allvarligt i denna fråga, men det är än allvarligare om det upprepas. Jag klandrar icke Lennart Bodström för detta. Vi vet alla hur det gått till. Men jag vill gärna säga till Lennart Bodström att det är utrikesministerns uppgift att tillse att detta inte upprepas.

Fru talman! Utrikesministern säger att han helst vill diskutera sakfrågorna. O.K. då — jag förstår att det kan vara litet påfrestande att som utrikesminister hålla på och förklara alla dessa turer i det formella avseendet, vilka bevisligen har sitt samband med sakfrågan. Men nog om detta! Jag konstaterar emellertid att mitt i denna önskan från utrikesministerns sida att diskutera sakfrågorna, har det här inte getts någon förklaring till de ensidiga påpekandena mot Israel i Mellanösternavsnittet. Här brännmärker man Israel för invasionen. Den strider mot alla internationella regler, så den måste brännmärkas. Sedan kommer det påpekande som jag citerade och som är vänt mot Israel när det gäller hitta en lösning i Mellanöstern. Men i denna deklaration finns inte ett ord om PLO:s aktioner, som bevisligen är lika klandervärda. Eftersom utrikesministern inte ägnat denna sakfråga något intresse, har min misstanke att det har ett samband med Arafats besök förstärkts. Jag vet att det aldrig kan få komma i fråga att en regering förbjuder fria organisationer eller politiska partier att inbjuda de gäster man önskar se här. Men det finns ett alldeles speciellt samband i det förhållandet att det är det socialdemokratiska partiet som inbjuder och att det är det socialdemokratiska partiet som har regeringsmakten. Vår strävan måste naturligtvis vara att i vårt internationella agerande om möjligt medverka till att det sker en försoning i detta område, att israeler och palestiner kan finna lösningar som gör att de kan leva i fred vid sidan av varandra. Min tro är, fru talman, att om inbjudan till Arafat får stå kvar, så kommer det att motverka i stället för att främja en sådan utveckling. Med adress till det socialdemokratiska partiet skulle jag vilja säga: Tänk om i denna fråga! Det är säkert inte mer anmärkningsvärt inför den internationella opinionen än att inbjudan till israeler inte längre kvarstår, vilket Ola Ullsten eller Ulf Adelsohn tidigare påpekade. Därefter några ord om frysningen av kärnvapen. I fråga om detta delar jag regeringens uppfattning. Jag tycker att det initiativ man tog tillsammans med Mexico är bra. Den här frågan diskuteras ju här hemma, och jag har tidigare uttalat min förvåning över att man från moderat sida inte ställer upp för en frysning. Man hänvisar till att det enligt undersökningar just när det gäller slagfältsvapen eller kärnvapen råder en obalans. Det må vara rätt, men vi får inte glömma att kärnvapenarsenalerna på ömse sidor nu har en sådan omfattning att det räcker för att förgöra mänskligheten flera gånger om.

Det fasansfulla i dag är ju att om en konflikt skulle bryta ut, och man har utformat sitt militära försvar på ett sådant sätt att ett anfall med konventionella vapen skulle slås tillbaka med kärnvapen är ju katastrofen ett faktum i ett tidigt skede. Min slutsats är att om vi skall vänta på att supermakterna anser att de har en total balans — att de har balans när det gäller kärnvapen och att de har balans när det gäller konventionella vapen — kan vi aldrig räkna med att det blir stopp på kärnvapenupprustningen. Därför menar jag att det fortfarande är en rimlig utgångspunkt att man startar med en frysning av kärnvapnen. Och det är ju gott att erfara att FN har ställt sig bakom en sådan uppläggning.

Fru talman! Jag vill knyta an till det som Thorbjörn Fälldin sade och ställa frågan: Vad är alternativet till det vi kallar för frysning? Vad är alternativet till att man mellan Moskva och Washington kommer överens om att starta nedrustningsförhandlingar från den nivå där man nu befinner sig och inte går vidare på något avsnitt? Ja, alternativet är naturligtvis att upprustningen fortsätter parallellt med de hittills fruktlösa nedrustningsförhandlingarna. Vad innebär det? Jo, naturligtvis att den nivå från vilken man så småningom skall reducera kärnvapenarsenalerna kommer att vara ännu högre, och att nedrustningsförhandlingarna kommer att vara ännu svårare. Det handlar dessutom inte bara om nivåer av i sig inbördes likvärdiga vapen, utan när upprustning pågår infogas kärnstridsspetsar i det ena vapensystemet efter det andra. Själva spridningen av kärnstridsspetsar och kärnvapen inom de båda blockens försvarssystem tillhör det som inger den största oron och innebär den största faran, bl.a. för att kärnvapen kommer att användas av misstag.

Och det är väl att notera att i dag inte heller den amerikanska presidenten —-i varje fallt. v. inte hans närmaste rådgivare — intar denna fastlåsta hållning utan är beredd att diskutera uppmjukningart.ex. av dets.k. dubbelbeslutet. Och detta tycker jag är bra. Sedan, fru talman, tillbaka till den eländiga Bahrprocessen: Apropå tidpunkten för presskonferenser vill jag säga, Lennart Bodström, att jag tycker att ni skall tacka Dagens Nyheter för att tidningen tvingade fram en presskonferens den 8 december. Detta är inte sagt som något försvar för att UD-tjänstemän läcker hemliga handlingar. Men hade man inte tvingats hålla presskonferensen tidigare, hade det fatala inträffat att det svenska regeringsinitiativet presenterats inte väsentligen här i Stockholm utan i den tyska förbundsdagen, mitt under den västtyska valkampanjen. Tydligen var det så det hela var tänkt, och det var dessa cirklar som rubbades av Dagens Nyheters publicering. Jag tycker, som sagt, att DN i detta fall gjorde en insats för nationen. Sedan till frågan om utrikesnämnd eller inte: När man har sammanträde med utrikesnämnden är inte det viktiga. Och jag hörde inte heller talas om någon inbjudan i december. Men det avgörande här är ju om denna fråga skall anses ha den karaktären — och det är en del av sakfrågan, Lennart Bodström -— att den bör föredras i utrikesnämnden. Detta är det viktiga. Vi vet fortfarande inte — fastän debatten har pågått sedan början av februari — om frågan har denna karaktär eller inte, och därmed saknar vi också kunskap om vad det egentligen är för utspel som den svenska regeringen har gjort. Därför: Om Lennart Bodström tycker om att tala i sakfrågan, erbjuds han nu ett tillfälle att göra det — genom att gå upp och använda den taletid som utrikesministern har kvar, och den är, som Ulf Adelsohn sade, obegränsad. Vilketdera av de två alternativ som Palmekommissionen diskuterar är den svenska regeringens ståndpunkt? Om den frågan inte går att besvara eftersom den svenska regeringen inte har någon ståndpunkt, då vore det bra att få veta detta och få konfirmation på det påstående som funnits om att man egentligen inte har lagt något förslag, inte gjort något utspel, utan bara agerat frågeledare för att få veta vad andra regeringar tycker om Palmekommissionens förslag. Jag tycker också att det är rimligt att utrikesministern svarar på frågan: Vad var det som UD tyckte var så känsligt i denna sak visavi Västtyskland och som gjorde att UD — Olof Palme har framhållit detta — föreslog att kontakt skulle tas med Willy Brandt och Helmut Schmidt? Ansåg man på UD att det var känsligt för våra relationer till Västtyskland att mitt i en valrörelse lägga detta förslag och att därför underhandskontakter borde tas? Om det var så, varför togs dessa underhandskontakter bara med den västtyska oppositionen och inte med den västtyska regeringen?

Fru talman! För att börja med herr Werners fråga vill jag säga att jag utgår från att ubåtskommissionens rapport kommer att offentliggöras i alla delar där det inte medför att man röjer de anordningar som är till för försvarets del och som är till för att förhindra fortsatta kränkningar. Men i övrigt är avsikten att ge full offentlighet. Inte minst fäste jag avseende vid att en särskild utredning kommer att göras om den information — för att inte säga ryktesspridning — som förekommit i den här frågan. Inbjudan till PLO-ledaren Arafat sker för att ge oss en möjlighet att få kontakt också med PLO-sidan. Men jag vill erinra om att det socialdemokratiska partiet har riktat en inbjudan inte bara till PLO utan också till Israels arbetarparti — och den inbjudan står kvar. Det är rimligt att vi talar med båda parterna. Jag vill också säga, när det gäller frågan om handläggningen av noten om ettzoninitiativ, att den blivit nästan det huvudsakliga ämnet i de replikskiften vi här har. Det är en fråga som kommer att granskas av konstitutionsutskottet, och det kommer att så småningom bli möjligt för riksdagen att ta del av vad som har förekommit där i alla avseenden. Vad jag kan försäkra är att det aldrig har funnits någon önskan från regeringens sida att undanhålla vare sig utrikesnämndens ledamöter eller de partiledare som här har yttrat sig information i den frågan. Det förhållandet att vi inte offentliggjorde vår not samma dag som den sändes i väg — eller i varje fall att vi inte hade den avsikten — hänger samman med att det tydligen är diplomatisk praxis att en sondering görs på detta, som vi trodde, diskreta sätt. Det var också därmed klart att vi inte hade bundit oss för Palmekommissionens förslag i alla delar. Det bör dessutom ytterligare framhållas att Palmekommissionens ledamöter inte utgör några experter på nedrustning utan är allmänpolitiker. Vad de har lagt fram är en skiss, som fordrar ytterligare överväganden för att sedan kunna utformas till ett förslag, och det är en lång process som måste föregå detta. Vad den svenska regeringen gjorde var en sondering. Har i något annat fall någon annan formulering använts, har det inte varit avsikten att därmed ge en annan innebörd än den som en sondering har. På sätt och vis kan man våga säga att det är glädjande att en utrikesdebatt i Sveriges riksdag inte har gällt utrikespolitikens huvudfrågor utan att regeringen — om jag får döma av vad som hittills har sagts — har riksdagen bakom sig i sitt agerande. Jagtror inte heller att vårt zoninitiativ — även med den procedurdebatt som har uppstått i Sverige — på något sätt är skadat utan att det kommer att leva vidare och kommer att spela en roll på vägen mot förverkligandet. Det är alldeles tydligt att olika kontakter som vi har på det internationella planet, med våra ambassader utomlands eller med de diplomatiska representationerna i Stockholm, inte gett vid handen att det skulle ha uppstått något tvivel om våra ärliga avsikter och på detta initiativs stora betydelse. Detsamma gäller presskommentarerna i utlandet. Därför vill jag, när jag avslutar mitt inlägg, betona att regeringen kommer att — på de punkter som redovisas i den här debatten — gå vidare och att den kommer att göra det med uppfattningen att den har riksdagens stöd för sin politik.

Fru talman! Jag tillåter mig att erinra kammarens ledamöter om att den svenska riksdagen i går och i dag gästas av en delegation från Iraks parlament. Jag uttalar min glädje över besöket. Denna delegation har från kammarens åhörarläktare en stund i dag följt denna utrikespolitiska debatt. Det är viktigt att det råder goda förbindelser mellan den svenska riksdagen och Iraks parlament. Mellan våra länder pågår ju ett omfattande näringspolitiskt samarbete. Men jag vill gärna betona vilken vikt den svenska riksdagen fäster vid att alla medel prövas för att få slut på kriget mellan Iran och Irak. Detta krig har förorsakat ofattbara förluster i människoliv och materiella ting. Det kan leda till att hela arabvärlden råkar i en ännu värre katastrof. Risk finns att oron ökar i Mellanöstern, där redan spänningen är så stor och där så stora tragedier nyligen har inträffat. När det gäller konflikten i Mellanöstern mellan Israel och arabvärlden vill jag i korthet anföra några synpunkter. Jag har stor förståelse för den israeliska statens oro för sin säkerhet. Det är nödvändigt med bred internationell garanti för Israels framtid som självständig stat i fredlig samverkan och samlevnad med sina grannar. Mot denna bakgrund är det ett ofrånkomligt krav att Israel medverkar till att palestinierna kan bygga en egen stat med full självbestämmanderätt. Israel visar stor motvilja och trilskhet mot kraven på att omedelbart dra tillbaka sina trupper i Libanon. Varje fredlig lösning av problemen i Mellanöstern förutsätter tillbakadragande av de israeliska styrkorna i Libanon. Men samma sak gäller även annan utländsk trupp i Libanon. Libanon måste befrias från all utländsk militär inblandning. Under dagens diskussion har det uttalats ett motstånd mot det planerade besöket i Sverige av PLO-ledaren Arafat. Jag vill som företrädare för de socialdemokratiska riksdagsmännen säga att vi bedömer det besöket som värdefullt. Det torde kunna bli goda möjligheter att med PLO-ledaren diskutera Mellanösterns brännande problem, och jag ser fram emot möjligheterna att få tala med honom här i Sverige. I regeringsdeklarationen påpekas att eventuellt krig i Europa knappast orsakas av interna europeiska motsättningar utan av andra storkonflikter som förs över till Europa. Jag delar den uppfattningen. De europeiska folken är för sin fredliga framtid i händerna på två supermakter som av historiska skäl byggt upp två gigantiska militära allianser. Det är viktigt att Europas stater genom ökat samarbete frigör sig från supermakternas dominans. Förenta staterna och Sovjetunionen har vardera något över 200 miljoner invånare. De stater i Europa som samverkar inom Europarådet har tillsammans över 380 miljoner invånare. Ett utbyggt samarbete mellan de europeiska demokratierna bör sålunda kunna utveckla européernas självständighet. Detta bör också leda till bättre förutsättningar för kontakter och samverkan mellan Västeuropas stater och grannarna i öster. Järnridån i Europa är en orimlighet, och det vilar ett stort ansvar på dagens politiker att skapa möjligheter för kommande generationer att leva i fria stater med obegränsad rörelsefrihet. Förhållanden som de i Polen kan under inga omständigheter accepteras och får inte bli ett mönster för framtidens Europa. En viktig utgångspunkt för det västeuropeiska samarbetet är vaktslåendet kring de mänskliga rättigheterna. Det kan inte accepteras att medlemsländer i Europarådet bryter de överenskommelser som träffats i detta syfte. Förhållandena i Turkiet har utvecklats i klar motsättning mot Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Företrädare för Sveriges riksdag inom Europarådet har kraftigt protesterat mot den turkiska militärregeringens brott mot grundläggande rättigheter. En ändrad politik är en förutsättning för fortsatt turkiskt medlemskap i Europarådet. Vi följer också med stort intresse vad som händer inom kommissionen för de mänskliga rättigheterna, som prövar händelserna i Turkiet. Förhållandena i tredje världen har under den ekonomiska krisen utvecklats negativt. På många håll är läget direkt katastrofalt. Industriländerna drar ned på sitt bistånd, och nöden bland de redan fattiga ökar. Vi kommer att diskutera den här frågan i den svenska riksdagen i början på maj mot bakgrund av utrikesutskottets betänkande om u-hjälpen. Men jag vill redan nu uttala tillfredsställelse över att vårt land står fast vid vårt övergripande åtagande i förhållande till tredje världen. Sveriges regering bör kraftigt i Förenta nationerna, inom OECD, i Europarådets ministerkommit té och i andra internationella organ verka för att industriländerna tar sitt ansvar och lever upp till tidigare gjorda åtaganden. Det är inte rimligt att stormakterna ökar sitt militära bistånd samtidigt som den fredliga hjälpen till den tredje världen dras ned. I våra överläggningar med de fattiga länderna bör självfallet i rimlig utsträckning krav ställas på respekt för mänskliga rättigheter. Regeringen bör framhålla detta för myndigheterna i Harare. Den senaste tidens händelser i Zimbabwe kan inte tolereras. Ett påpekande av detta kan inte anses innebära obehörig inblandning i ett mottagarlands inre angelägenheter, och det innebär heller inte att man bortser från den roll Sydafrika spelar i det oroliga södra Afrika. Kanske är utvecklingen i u-länderna det allvarligaste som nu händer i världen. Förhållandena skapar oro inom länderna och mellan dem och kan leda till fördjupade motsättningar mellan stormakterna med allt vad det kan betyda — inte minst för Europa. Hjälpen till utvecklingsländerna är sålunda i hög grad en försäkringspremie. Denna bör industrivärldens länder ha råd att betala. Ytterst syftar den till en framtid för alla i fred och mänsklig värdighet.

Fru talman! Dagens utrikespolitiska deklaration kan vi moderater i grova drag ställa oss bakom. Uppläggningen är konventionell på det sätt som kanske är svårt att undvika i sådana här dokument, och man får läsa med lupp för att finna några antydningar till nya eller alltför kontroversiella uttalanden. Och kanske är det — trots allt — just så som en utrikespolitisk deklaration i själva verket bör utformas. Det som i deklarationen sägs om Turkiet, Mellersta Östern, Sydafrika, Afghanistan och Centralamerika tycker jag i stora drag överensstämmer med vad som sagts från svensk sida sedan lång tid tillbaka. Vad jag möjligen skulle efterlysa — om jag skall efterlysa något — vore en klarare markering av Sveriges traditionellt starka engagemang för mänskliga rättigheter i olika länder. Margaretha af Ugglas kommer senare under debatten att ta upp denna fråga i belysning av vår biståndspolitik. Men även i andra frågor tycker jag att man kunde ha haft större klarhet. Beskrivningen av Polen kunde ha gjorts tydligare mot bakgrund av de rättegångar mot framträdande Solidaritetspersonligheter — jag tänker nu främst på Anna Walentynowicz — som nu inletts. Mot bakgrund av Sveriges decennielånga engagemang vad gäller demokrati och frihet i Chile hade det varit på sin plats med en påminnelse om de rapporter om en försämrad situation där som kommit under de senaste veckorna. Även i områden ännu närmare oss än Polen pågår ett förtryck, som vi ofta blundar för men som vi har en moralisk skyldighet att uppmärksamma. I början av mars inleddes en arresteringsvåg i Estland, av allt att döma främst riktad mot den oberoende gruppen för övervakning av Helsingforsavtalet. Tystnaden om de våldsdåd som har begåtts och begås i Iran har sannolikt sin naturliga förklaring i statsministerns beredskap att på nytt uppta sina medlingsansträngningar, men tystnaden utgör dock en betänklig skönhetsfläck på den svenska politiken på detta centrala område. Det är naturligt, fru talman, att den svenska utrikespolitikens främsta uppgifter ligger i vår del av världen. Under decennierna efter andra världskrigets slut har det säkerhetspolitiska mönster som kom att etableras i Norden i slutet av 1940-talet bidragit till en stabilitet som icke minst Sverige har kunnat dra nytta av. Detta mönster utgör och har utgjort en stabilitetsfaktor i vår del av världen, som jag inte tror att det kan ligga i någons intresse att rubba. De senaste årens mera livaktiga utrikesoch säkerhetspolitiska debatt i olika nordiska länder har i allt väsentligt orsakats av att vårt område kommit att bli alltmer berört av den vidare internationella strategiska utvecklingen. I slutet av 1960-talet inleddes den snabba uppbyggnad av de sovjetiska kärnvapenbärande atomubåtsstyrkorna som så dramatiskt kom att förändra det nordatlantiska och nordeuropeiska områdets strategiska betydelse. I dag är den utvecklingsetappen avslutad. Den helt nya ubåtsgeneration som nu börjar levereras från jättevarven vid Vita havet har med all sannolikhet andra operationsmönster än dem som hitintills dominerat. I stället förefaller det som om intresset för hela det nordiska området, och icke minst Östersjöområdet, har ökat. Jag uttrycker mig avsiktligt med en betydande försiktighet, därför att det ännu kan vara för tidigt att dra alltför bestämda slutsatser. Stationeringen av kärnvapenbärande robotubåtar i Östersjön sedan 1976 liksom införandet 1980 av en ny typ av robotubåtar kan höra till denna bild. Men den militära aktiviteten i området har förändrats också på andra, och för vår säkerhet sannolikt mer betydelsefulla, sätt. De sovjetiska landstigningsövningarna har blivit allt vanligare och fått en både mer rutinmässig och mer verklighetsnära karaktär. 1981 genomfördes i Östersjön den största landstigningsövning som Sovjetunionen någonsin genomfört, en av de största landstigningsövningar som över huvud taget har gjorts under efterkrigstiden. Ubåtskränkningarna av Sverige har fortsatt, och möjligen har de också trappats upp på ett sätt som gör att man måste ställa sig mycket allvarliga frågor om vad som är syftet med denna utomordentligt provocerande och i det internationella umgänget så gott som exempellösa verksamhet. Till den saken kommer det att finnas anledning att återkomma. Samtidigt känner den sovjetiska militärledningen sannolikt ett nytt hot längs hela sin nordvästra gräns, där lågflygande kryssningsrobotar under de kommande decennierna kan komma att utgöra en ny utmaning för luftförsvaret av-.de avgörande industriella och militära resurser som finns i denna del av Sovjetunionen. På ett eller annat sätt, och till utomordentligt dryga kostnader, måste självfallet detta hot mötas. Denna delvis skärpta uppmärksamhet — såväl från USA:s och NATO:s som från Sovjetunionens sida — på det nordeuropeiska området i dess helhet ställer självfallet nya krav på vår utrikesoch säkerhetspolitik. Vår säkerhetspolitiska analys och våra reaktioner måste präglas av insikt och skarpsinne och vår politik av kontinuitet och kompetens. Under de senaste åren har diskussionen i bl.a. Sverige främst koncentrerats kring kärnvapenfrågorna i Norden. Förslagen om en nordisk kärnvapenfri zon — en tanke med upprinnelse i Cubakrisen för mer än två decennier sedan — är ett naturligt utflöde av denna diskussion. Norden är i dag kärnvapenfritt, och jag tror att risken för att kärnvapen under de kommande åren skulle föras in i något av de nordiska länderna är mindre än vad den egentligen någonsin varit under de senaste decennierna. USA behöver icke norskt eller danskt territorium för att vid behov rikta ett kärnvapenhot t.ex. mot nordvästra Sovjetunionen, och den bisarra tanken att föra in kärnvapen i Finland för att tvinga Norge att gå in i en kärnvapenfri zon är så förryckt att den knappt ens behöver kommenteras i en seriös debatt. Den utveckling på kärnvapenområdet i Norden som möjligen oroar är risken för att Östersjön — i Golfoch Juliettbåtarnas efterföljd — förvandlas till ett skyddat baseringsområde för äldre typer av sovjetiska kärnvapensystem. Den totala kärnvapenfrihet för Östersjön som slås fast som ett svenskt krav på en nordisk kärnvapenfri zon i denna utrikesdeklaration är sannolikt deni sak viktigaste förändring som en sådan zon skulle kunna medföra under de kommande åren. Och har inte debatten om Östersjön och zonen under den gångna hösten gett ett annat resultat än detta, så är det i alla fall ett gott resultat för svensk utrikespolitik. Det är möjligt, fru talman, att riskerna i själva verket är större för Sverige och för Nordeuropa när det gäller utvecklingen av olika konventionella stridsmedel, och styrkerelationerna mellan olika parter på detta område. Det förefaller som om vi är inne i en process där kärnvapnen tillmäts allt mindre betydelse i såväl NATO:s som Sovjetunionens militäroperativa planering, och detta delvis som en följd av etablerandet av den strategiska jämviktssituation som bl.a. utbyggnaden av de sovjetiska ubåtsflottorna i Norra Ishavet ingick som ett led i. Detta kan synas vara någonting som vi borde applådera, och någon liten applåd utdelas också av den svenska regeringen. Delvis tror jag dock att vi har anledning att tänka efter, om en utveckling i denna riktning automatiskt är till fördel för ett konventionellt relativt svagt beväpnat område i omedelbar närhet av en såväl konventionellt som nukleärt starkt beväpnad supermakt. Det kan icke alldeles uteslutas, att en del av det ökade intresse för det nordeuropeiska området i dess helhet som jag nämnde tidigare och som vi har sett exempel på under de allra senaste åren står i ett klart samband med denna vridning bort från det planerade kärnvapenkriget. Våra säkerhetspolitiska analytiker har nog all anledning att ägna bl.a. den frågan en skärpt uppmärksamhet under kommande år. I utrikesdeklarationen sägs att det icke tjänar mycket till att tvista om det är upprustningen som leder till konflikter eller om det är konflikterna som leder till upprustning. Det är möjligt att det inte tjänar mycket till att tvista i ämnet, men att tänka skadar inte, därför att det bildar den riktiga grunden för en politik. Självfallet är det i regel konflikterna som orsakar rustningarna, och det är i regel också de politiska ledningarnas tro att de med vapenmakt kan lösa ett politiskt problem som leder till krig. Så var det i kriget mellan Iran och Irak, i kriget i Libanon och i kriget om Falklandsöarna. Det gemensamma för dessa är att politikerna frestades till krig, därför att de trodde att krig var den enkla lösningen. Det fanns icke några militära styrkor på den andra sidan som de uppfattade som tillräckligt avskräckande, och det var då frestande enkelt att välja det till synes lätta krigets väg före de mödosamma förhandlingarnas väg. En framgångsrik avskräckningspolitik är en politik som övertygar politiska och militära ledare om att krig icke är någon framkomlig väg. En framgångsrik avspänningspolitik är en politik som öppnar för fredlig konfliktlösning också i ett läge där en sådan kan synas närmast hopplös. Den motsättning mellan avskräckning och avspänning som ibland målats upp av olika företrädare för regeringen finns faktiskt inte. I själva verket är sambandet dem emellan det rakt motsatta: det är den fungerande avskräckningen som är avspänningens förutsättning. På den punkten skulle jag tro att de utrikespolitiska teoretiker i Moskva och Washington som upplevde avspänningsåren i början av 1970-talet är rörande ense, även om de skulle vara oense om i stort sett allt annat. Den militära avskräckning som är avspänningspolitikens fundament måste självfallet vara balanserad för att kunna fungera, och det är en oerhörd fördel — ekonomiskt och socialt — att denna sker på så låg rustningsnivå som över huvud taget är möjligt. Den balansen måste — när det gäller supermaktsblocken -— självfallet gälla både kärnvapen och konventionella vapen, och det är sannolikt av större vikt i dag än vad det har varit tidigare. Är det någonting som är farligt i dagens västliga avskräckningspolitik, så är det tron att en bristande konventionell balans kan ersättas av ett större beroende av kärnvapen. Det är farligt inte därför att avskräckningsdoktrinen som sådan skulle vara felaktig, utan därför att det, som jag tror, inte kommer att vara trovärdigt att i alla lägen möta ett konventionellt angrepp med kärnvapen och att avskräckningen därmed inte kommer att kunna fungera på det fredsbevarande sätt som är avsett. Vi går dithän att en försvarspolitik som sätter oproportionerligt stor tillit till kärnvapen de facto blir en dålig avskräckningspolitik och därmed mister en del av sin avgörande fredsbevarande förmåga. Det är detta som inger bekymmer. Fru talman! Den svenska utrikespolitiken står inför en stor och mycket betydelsefull uppgift, om det under de närmaste veckorna skulle lyckas att i Madrid nå en uppgörelse om att till i november i år sammankalla en europeisk nedrustningskonferens i Stockholm. En sådan konferens skulle främst komma att handla om olika typer av s.k. : förtroendeskapande åtgärder. Även om det alltför sällan hålls engagerande brandtal om dessa, utgör de i själva verket de kanske intressantaste av de byggstenar i en möjlig framtida europeisk säkerhetsstruktur som nu är föremål för diskussion. Sverige har dessutom traditionellt spelat en pådrivande roll när det gäller utvecklingen av dessa s.k. CBM's. En europeisk nedrustningskonferens i Stockholm erbjuder en möjlighet för Sverige att reparera sitt för ögonblicket något diskutabla anseende i viktiga västeuropeiska länder när det gäller de avgörande rustningsoch fredsfrågorna, såväl isak som i fråga om hur dessa frågor skall hanteras. Den möjligheten får inte förspillas, och jag vill därför passa på detta tillfälle att uttala en förhoppning om att man inom regeringen — i alla dess delar, som Lennart Bodström så målande beskrev — är inställd på ett gediget och väl förankrat förberedelsearbete inför denna för Sverige och för Europa så viktiga uppgift. Låt oss denna gång slippa de snabba utspelen och i stället satsa på de målmedvetna och metodiska förberedelserna, kanske på det sätt som andra nationer som haft liknande betydelsefulla uppgifter visat. Det finns — trots allt — erfaren och kunnig utrikespolitisk expertis att tillgå även inom landet, och jag hoppas att man denna gång kommer att vara beredd att utnyttja även den.

Fru talman! Denna dag, då riksdagen diskuterar Sveriges utrikespolitik, domineras radiosändningarna och tidningarnas spalter av den oro och det våld som finns i vår omvärld. I Oslo har flyktingar från Afghanistan vittnat om hur ockupationsmaktens trupper bombat och bränt ner fredliga byar, hur fångar utsatts för tortyr och neslig behandling, hur kvinnor våldtagits och hur fredliga anläggningar som sjukhus förstörts av bomber och artillerield. En bild av våldets omfattning ger vittnesmål om att 12 000 fångar torterats till döds i de afghanska fängelserna. I regeringsdeklarationen i dagens debatt har utrikesministern sagt att situationen i Afghanistan är ett exempel på en supermakts hänsynslösa kränkning av ett litet lands suveränitet. Det är bra beskrivning och en bra markering. Det motstånd som möter ockupationstrupperna visar också med all tydlighet att friheten aldrig kan kuvas med våld och vapenmakt. För supermakten Sovjet bör det vid det här laget stå klart att kriget i Afghanistan inte kan vinnas. Sverige bör använda sin röst i FN och andra internationella sammanhang för att göra klart för Sovjet att ockupations trupperna måste lämna landet. I Polen sitter också friheten trångt. Polen styrs i dag av en regim som inte har demokratisk förankring, och den är föraktad i det egna landet. Av alla tecken att döma ses den också med misstro i Moskva. De sovjetiska trupper som finns i landet skramlar med vapnen och håller manövrar så snart den inre oron i Polen stiger några grader. I en värld med snabba kommunikationer bevittnar vi svenskar hur ett grannland på bara någon timmes resa från oss tvingas acceptera ett samhällsliv med censur och ofrihet på den polska diktaturens villkor och där den fria fackföreningsrörelsen behandlas som en illegal rörelse. Jag har nämnt Polen och Afghanistan som exempel på länder där våldet och ofriheten nu härskar. Jag kunde fortsätta genomgången och stanna vid Turkiet, den inflammerade situationen i Mellanöstern, Kampuchea, förtrycket i Sydafrika och de grannländer som domineras av deras trupper och ekonomiska styrka. När jag nämner Sydafrika vill jag understryka den politiska enigheten i fördömandet av apartheidpolitiken. Sverige måste helhjärtat delta i de internationella bojkottaktioner som beslutas i FN och andra internationella organ. Om inte frihet och jämlikhet kan uppnås genom förhandlingar samt ekonomiska och sociala påtryckningar, kommer situationen i Sydafrika att undan för undan trappas upp till en blodig uppgörelse. Även om det svider i vårt eget skinn måste vi inskränka de ekonomiska och industriella förbindelserna med Sydafrika. Också den kulturella sektorn måste ta sitt ansvar. Den internationella idrotten har t.ex. bestämt att tävlingsutbytet med Sydafrika skall upphöra så länge de sydafrikanska idrottsförbunden inte ger färgade och vita samma chanser att delta i idrotter av olika slag. Idrottsintresserade i vårt land har ibland svårt att förstå att sydafrikanska idrottsmän vägras att ställa upp på tävlingar i Sverige, men bojkotten på idrottens område måste också hållas intakt. Den har även stor opinionsbildande verkan i Sydafrika; det finns rapporter som berättar om detta. En läcka i den internationella bojkotten mot Sydafrika finns i USA:s agerande. Sedan president Reagan tillträdde för drygt två år sedan har den ena restriktionen efter den andra från USA:s sida mot Sydafrika upphört, och USA agerar efter vad som kortsiktigt främjar de egna ekonomiska intressena. I ett tal nyligen sade också president Reagan i klartext att USA skulle lätta på sanktionerna mot Sydafrika. Man måste djupt beklaga denna inställning från USA:s sida, ett land som självt kastade av sig slaveriets förtryck i ett blodigt inbördeskrig. Det är också med förstämning som man i dag bevittnar att USA är på väg att engagera sig i väpnade konflikter i Centralamerika på så sätt att man motarbetar de frihetsrörelser som arbetar för frihet och social rättvisa. USA är världens mäktigaste demokrati. Friheten har alltid varit högt skattad i Amerika, och därför är det tragiskt att USA offrar oerhörda ekonomiska resurser på att stötta terrorregimer, resurser som i stället kunde satts in i fredliga biståndsaktioner och på sikt gett USA ett strategiskt styrkebälte av vänligt sinnade demokratiska stater i sitt grannskap. I mitt anförande måste jag också dröja ett tag vid situationen i Mellanöstern och det krig som försiggår mellan Iran och Irak. Detta krig har på något sätt blivit det bortglömda kriget. Det gäller såväl rapporterna i massmedia som diskussionerna i FN och andra internationella organ samt medlaraktioner. Det är märkligt, eftersom detta krig försiggår i ett redan tidigare infekterat och sjukt område av världen och där oljan gör området åtråvärt samt till föremål för supermakternas kamp om det strategiska inflytandet. Kriget skördar dessutom oerhörda offer i döda och sårade på slagfälten och i materiella skador. För ett par år sedan utsågs statsminister Olof Palme av FN:s generalsekreterare till medlare mellan parterna i detta krig, ett uppdrag som var mycket hedrande för Olof Palme och som också markerade en tilltro till den obundna svenska politiken. Kriget fortsätter nu på sitt tredje år, och hittills har det inte varit många lägen som gjort det möjligt för en medlare att ingripa. För Olof Palme har den förändringen skett efter det att han åtog sig medlaruppdraget, att han sedan i höstas är Sveriges statsminister. Olof Palme kommer snart att gå upp i talarstolen, och jag skulle gärna vilja höra Olof Palme förklara för riksdagen hur han ser på möjligheterna att fortsätta med sitt medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Jag vet att Olof Palme personligen diskuterat denna fråga med FN:s generalsekreterare Cuellar och att denne önskade att Palme t.v. kvarstod som medlare. Det viktiga medlaruppdraget och det krävande arbetet som statsminister är bakgrunden till min fråga, och jag ifrågasätter inte på något vis statsministerns kapacitet och talanger. Det bör också vävas in en annan aspekt i denna fråga. I FN och andra internationella organ agerar Sverige kraftfullt då det gäller att slå vakt om de mänskliga rättigheterna. I både Irak och Iran har kurderna en mycket svår situation, och i FN diskuteras denna fråga tid efter annan. I Iran har Khomeinyregimen avslöjat sig som en förtryckarregim av allra värsta sort. Oliktänkande av olika slag arresteras, torteras och avrättas utan rättegång. Ingen skillnad görs för kvinnor och barn, om de på något sätt ådragit sig regimens misshag. Särskilt utsatta grupper är anhängare till organisationen Mojahedin och de religiöst oliktänkande i Bahairörelsen. Från många demokratiska organisationer i Sverige och från Amnesty International riktas protester mot våldsdåden i Iran, och man begär ett aktivt svenskt agerande i FN, eftersom regimen i Iran så klart bryter mot FN-stadgans regler till värnandet om de mänskliga rättigheterna. En fråga i detta sammanhang är motiverad: Kan Sverige agera fritt och obundet för värnandet av de mänskliga rättigheterna i FN utan att detta påverkar statsministerns ställning som medlare i kriget mellan Iran och Irak? Fru talman! I FN har Sverige fört en oavbruten kamp mot de ständigt stigande rustningarna i världen. Det har också varit naturligt att vi särskilt hårt angripit den pågående kapprustningen med kärnvapen. I detta sammanhang vill jag nämna namnet på en person som på ett alldeles särskilt sätt gett profil åt den svenska nedrustningspolitiken i olika FN-organ. Det är ambassadör Inga Thorsson, som nu med ålderns rätt lämnar ledarskapet för den svenska nedrustningsdelegationen. Inga Thorsson kommer med sitt namn att för all framtid stå bland dem som tidigt såg den fara för vår civilisation som kärnvapnen utgör, och hon kommer att nämnas som en av vår tids främsta fredskämpar. Under den tid som Inga Thorsson var ledare för den svenska nedrustningspolitiken var de svenska aktionerna alltid väl förankrade i de olika politiska partierna, och jag vill rikta en vädjan till den socialdemokratiska regeringen att vara aktsam om detta samförstånd. Förslaget om en kärnvapenfri korridor genom Centraleuropa hade inte denna traditionella förankring när det publicerades och överlämnades till de närmast berörda regeringarna. Jag lämnar alla andra synpunkter på den s.k. Egon Bahraffären åt sidan men vill betona vikten av nationellt samförstånd kring de grunder som vår utrikespolitik är byggd på. Det får inte finnas skymten av misstankar att regeringen spelar ut av partitaktiska skäl och sätter detta före den traditionella enigheten och därmed också omsorgen om svensk utrikespolitik. Nedrustningsarbetet i olika FN-organ är ett mödosamt arbete där man sällan ser några avgörande steg mot en bättring. Några svenska initiativ är dock värda att särskilt nämnas. Jag tänker på Inga Thorssons rapport om sambandet mellan nedrustning och utveckling och den tanke som ligger i botten på detta förslag, nämligen att föra över pengar och resurser från militärutgifter till utveckling av u-länderna. I denna fråga liksom i nedrustningsproblematiken i stort har den s.k. rustningsbalansen mellan de båda supermakterna USA och Sovjet varit ett ständigt tvisteämne. Det har nämligen inte funnits ett färdigt system att tillämpa för att jämföra militärutgifter i för varandra olika ekonomiska och politiska system. En expertgrupp inom FN under svensk ledning sitter nu och arbetar med detta problem, och förhoppningen inför framtiden är att öst och väst en dag skall bli överens om att lägga locket på då det gäller militärutgifter och att man då skall ha ett ekonomiskt instrument som möjliggör verkningsfulla förhandlingar. Det finns röster i Sverige som ifrågasätter våra protester, vårt envisa hävdande av FN-stadgans principer, våra förslag till kompromisser mellan stormaktsblocken och vår hjälp till de fattiga folken. Svaret på detta är: Sverige är en del av världen, vi är beroende av det som händer runt omkring oss. Vi är världsmedborgare. När vi hävdar de små nationernas rätt till frihet, hävdar vi också principer som är livsviktiga för oss själva. Skulle vi dra oss undan och tystna, är det inte säkert att någon annan för vår nedlagda talan. Skulle vi välja att isolera oss politiskt till förmån för en rent ekonomiskt inriktad intressepolitik, skulle vi inte förstärka utan försvaga vår säkerhet. I FN-arbetet och i andra internationella sammanhang är inte heller de små nationernas arbete för fred och rättvisa utan betydelse. Även de mest brutala regimer har ofta en känslighet för denna typ av påtryckningar och tvingas till eftergifter. För vår nation är det riktigt att vi även i internationella sammanhang ställer upp för de idéer och värden vi tror på. Inte minst tror jag att den uppväxande generationen har en stark känsla för detta samband. I detta sammanhang vill jag även säga några ord om fredsrörelsen. Fredsrörelsen, som stadigt växer sig allt starkare ute i världen, är en strimma av hopp i den mörka bilden. Den har som sin grogrund människors rädsla inför ett förgörande storkrig. Fredsrörelsen är stark, den är nu på allvar en kraft att räkna med. Den är stark, den har inom sina led människor med en idealistisk grundsyn, och som rörelse är den fortfarande ny och påverkbar. Fredsrörelsen är en störning i den etablerade maktkampen, den är för stark för att kvävas med hot och våld, och därför angrips den på ett mera försåtligt och dolt sätt. Fredsrörelsen har ett hot inom sig själv — krafter som står i direkt strid med fredsrörelsens innersta mål och mening försöker nästla sig in i dess led och med starka ekonomiska resurser och riktad propaganda försöker få den att vandra på vägar som ensidigt angriper, resp. gynnar, endera parten i den militära maktkampen. Det är viktigt att de idealistiska, starkt engagerade människorna i fredsrörelsen är observanta på detta hot och håller fredsrörelsen fri och obunden åt alla håll. Fru talman! I samband med vår biståndspolitik och satsningen på forskning och utveckling är det med en viss förvåning jag har tagit del av att Sverige har tackat nej till skapandet av ett FN-centrum för genoch bioteknik. Jag hoppas att regeringen tar detta beslut under övervägande och intar en positiv attityd till en eventuell lokalisering i Sverige.

Fru talman! Det går inte att påvisa någon förbättring av det internationella läget under det senaste året. Vi önskar alla att motsättningarna mellan de två stora maktblocken skall minska, att andra regionala och lokala konflikter skall kunna lösas och att rustningarna åtminstone skall avta något. Men ingenting av detta är för handen, alla fromma önskningar till trots. Vi måste således inrätta oss efter verkligheten och konstatera att vi i varje fall för den närmaste framtiden har att räkna med ett dåligt internationellt klimat med allt vad det innebär för oss själva. Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats. USA:s och Sovjets ökande motsättningar kommer till synes också i det nordiska området på ett helt annat sätt än tidigare. Sovjets marina upprustning och därmed dess ökande intresse för Östersjön och de svenska skärgårdarna har vi nyligen fått tydligt manifesterat. Ubåtsincidenterna har emellertid fått proportioner som har ställt många andra viktiga säkerhetspolitiska frågor i skymundan. För de svenska moderaterna är det ett axiom att alla ubåtskränkningar görs av Sovjet och deras allierade, och i den tanken får de stöd från många håll, inom både militärledningen och regeringskanslierna. De senaste dagarnas uppgifter om att det i fallet Hårsfjärden kanske rört sig om ubåtar från västsidan har följdriktigt dementerats av alla s.k. ansvariga. Den högsta ansvariga, regeringen, har ännu ingenting sagt utan hänvisar till ubåtskommissionen. Men från det hållet lär svenska folket inte få mycket reell information. Dess ordförande, f. d. försvarsministern Sven Andersson, vet hur man skall agera för att lägga svampen på. Han har ju vanan inne från IB-affären för tio år sedan. Utbåtsaffärerna har medfört krav på ökande militära anslag till den svenska marinen. Vi har från vpk:s sida framhållit att marinen fått stå tillbaka för flygvapnet och att det kan vara riktigt med en omfördelning av anslag till marinens fördel. Men vi har samtidigt påpekat att militära rustningar inte är någon lösning på Sveriges säkerhetspolitiska problem. Det gäller övervakningen av våra skärgårdar lika väl som försvaret av andra gränsområden på marken och i luften. En levande skärgård är den bästa grunden för ett starkt kustförsvar. Ett starkt civilt samhälle, med största möjliga ekonomiska och politiska självständighet gentemot utlandet, är den bästa garantin för svenskt självbestämmande. Det svenska totalförsvarets grund är utrikesoch handelspolitiska åtgärder. Därför har vi från vpk:s sida med mycket stark kritik tagit emot beskedet om att socialdemokraterna är beredda att genomföra det borgerliga beslutet om JAS-projektet. Det ökar inte Sveriges självständighet. Det binder oss närmare till USA och NATO. Det försämrar i stället för att förbättra vår militära motståndskraft. Jörn Svensson kommer att i det handelspolitiska avsnittet beröra effekterna av JAS-affären. Sedan den förre presidenten i USA lanserade sin ”Carterdoktrin”, dvs. att varje hot mot USA:s intressen på vilken som helst plats på jordklotet skulle kunna mötas med motsvarande åtgärder av USA på vilken som helst annan plats, har tidigare perifera områden som Norden ökat i betydelse i USA:s strategi. ”Carterdoktrinen” är nu ett nästan förgätet begrepp. Ändå är det den som ligger bakom upprättandet av USA:s brandkårsstyrka Rapid Deployment Force , eller US Central Command, som den numera kallas. Det är också den doktrinen som ligger bakom förhandslagringen av militär materiel för enheter ur USA:s marinkår i Norge. Utbyggnaden av flygfält och ett omfattande radaroch avlyssningssystem i detta vårt västra grannland är också en följd av ”Carterdoktrinen” — åtminstone delvis. USA:s och NATO:s upprustning i Norge är den faktor som i dagsläget utgör det största hotet mot arbetet för stabilitet och fred i Norden. Att som i regeringens utrikesdeklaration tala om att det nära och förtroendefulla samarbetet mellan de nordiska länderna underlättar detta arbete, är att underskatta USA:s intressen och inflytande i NATO-landet Norge och att överskatta den norska högerregeringens vilja och förmåga att motarbeta detta intresse och inflytande. Det svala intresse som regeringen Willoch visat för en kärnvapenfri zon i Norden är bara eft exempel på detta. I likhet med vår egen hemmahöger, med hökar som Carl Bildt i spetsen, ser den inga fördelar med att Norden försöker upprätthålla största möjliga självständighet och så långt som möjligt hålla stormaktsinflytandet utanför regionen. Den förestående utplaceringen av bl.a. kryssningsrobotar i Norge är en av de upprustningsåtgärder på NATO-sidan som den norska högerregeringen är beredd att bifalla — detta trots att det finns en omfattande opinion och ett stort politiskt motstånd mot denna utplacering i Norge, manifesterat i det norska stortinget senast i går. Men NATO:s upprustning i Norge är något som också i allra högsta grad berör Sveriges säkerhetsoch försvarspolitik. Den svenska regeringen har haft förvånansvärt litet att säga om detta — så också i utrikesdeklarationen här i dag. Jag vill därför ställa frågan till regeringens representanter i den här debatten: Hur ser regeringen på NATO:s ökande upprustning i Norge, och vilka åtgärder har eller tänker regeringen vidta med anledning av detta, från Sveriges synpunkt sett, allt sämre läge? Det räcker ju inte med att hänvisa till att Norge är ett fredligt grannland, som utrikesminister Bodström gjorde i en interpellationsdebatt med mig för några månader sedan. Norge är inte alliansfritt och knyts allt hårdare till ett av blocken för varje månad som går. I den nämnda interpellationsdebatten tog jag upp frågan om transport av krigsmateriel för NATO:s räkning från Västtyskland genom Sverige till Norge. Det enda utrikesministern hade att hänvisa till var de svenska bestämmelserna för krigsmaterielexport. Men de har inte ett dyft med den sortens transporter att skaffa, varken lagligt eller politiskt. Jag vill fråga regeringens representanter vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra en upprepning av denna för Sveriges alliansfrihet pinsamma händelse? Tillsammans med det som jag tidigare här har nämnt, förhandslagringen av NATO-materiel i Tröndelag och den kommande utplaceringen av kryssningsrobotar i Norge, är detta något som den svenska regeringen verkligen borde ta sig en funderare över. I den kärnvapenvärld som vi lever i, är det självklart att såväl den förhandslagrade materielen i Tröndelag som kryssningsrobotarna innehåller kärnladdningar. Beträffande de senare har hittills inga svenska regeringar, inga utrikeseller försvarsministrar på ett tillfredsställande sätt kunnat förklara hur Sverige skall agera om och när dessa vapen skickas iväg över svenskt territorium. Men vi kan kanske få ett auktoritativt besked från socialdemokraterna här i dag? Skall kryssningrobotarna stoppas vid den svensk-norska gränsen? I så fall hur? Har Sverige militär kapacitet att upptäcka och bekämpa sådana mål? Om de är programmerade så att kärnladdningen utlöses vid bekämpning, skall de ändå skjutas ner över Sverige, med en eller flera atomkatastrofer som följd? Frågor, frågor, men ännu inga besked, varken från borgerliga eller socialdemokratiska regeringar. De förra såg i sammanhanget inte heller några hinder att förse USA:s krigsmakt med komplett kartmaterial över norra Sverige. En bagatell kanske ide kartläggande satelliternas tidsålder, men ytterligare ett bevis på hur litet vikt som läggs vid hotet från väster. Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om Sveriges dubbelmoral när det gäller kärnvapenspridningen. Alla svenska regeringar gör ett stort nummer av hur man arbetar för kärnvapennedrustning och motarbetar spridning av kärnvapen. Men samtidigt understödjer såväl socialdemokrater som höger och folkparti satsningarna på svensk kärnkraftsexport. Alla svenska regeringar under de senaste 20 åren har arbetat frenetiskt för att placera svenska reaktorer på världsmarknaden, i schahens Iran, i Turkiet, i Mexico och på många andra ställen. Det har man gjort fastän det hela tiden kommit fram alarmerande fakta om sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Våra nedrustningsförhandlare i Gen&ve har talat mycket om kärnvapen men mindre om kärnkraft. Eftersom vi i dag har vår nya nedrustningsminister, Maj Britt Theorin, i riksdagen, är den helt naturliga frågan till henne hur hon vill ta itu med det här problemet. Är det förenligt med Sveriges engagemang i kärnvapennedrustningen att samtidigt uppträda som exportör av kärnkraft? Och vad anser Maj Britt Theorin om statsrådskollegan Birgitta Dahls tillstånd till export av använt kärnbränsle till Frankrike, ett land som inte visat någon som helst återhållsamhet när det gäller kärnvapen? Företräder Maj Britt Theorin regeringens ståndpunkt i den här frågan, eller är det — som när det gäller vapenexporten — personligt tyckande? Vi lever i en plutoniumekonomi, och med den ökande kärnvapenupprustningen och de allt större laddningarna och lagren binds mer och mer plutonium och efterfrågan stiger. De militära reaktorerna hinner inte producera tillräckligt, eftersom de samtidigt måste få fram tritium och andra ämnen som behövs till specialbomber, t.ex. neutronbomben. Det använda bränslet från civila reaktorer är i dag en åtråvärd plutoniumkälla för alla länder som har eller tänker skaffa kärnvapen. Skall vi i Sverige bidra till den utvecklingen? Utöver detta har regeringens beslut om utförsel av använt kärnbränsle åstadkommit fientliga reaktioner i vårt grannland Danmark. Vi kan naturligtvis säga att vi struntar i vad danskarna tycker, precis som när SAP byggde Barsebäck i Nordens mest tätbefolkade område, men inte förbättrar det precis det omtalade nordiska samarbetet. Sverige bör, precis som när det gäller vapenexporten, sluta att spela med dubbla kort. Det kunde vara frestande att här också ställa frågor till Maj Britt Theorin om hennes syn i dagsläget på DIVAD-affären, men det kan ges tillfälle till detta senare i debatten eller i andra sammanhang. Fru talman! Sverige måste på ett helt annat sätt än tidigare lägga sig vinn om alliansfriheten. Den måste beaktas på alla plan, inte bara militärpolitiskt. Mycken skada har åstadkommits av de borgerliga regeringarna, framför allt genom moderaternas inflytande. De fortsätter denna för Sverige farliga politik, som vi på nytt får höra här i dag. Moderaterna är nationellt opålitliga och vill upphäva Sveriges alliansfrihet och möjlighet till neutralitet. Men alliansfriheten främjas inte heller av militärindustriellt samarbete med NATO, som i JAS-frågan, transport av NATO-materiel genom Sverige eller oklara besked om hur vi ser på upprustningen i Norge ur svensk säkerhetspolitisk synvinkel. Det är min och mitt partis förhoppning att regeringen inte fortsätter på den väg som de här anförda exemplen pekar mot.